Herr talman! I detta utskottsutlåtande behandlas — om jag nu skall uttrycka mig välvilligt — en motion som jag väckt och som innebär att vi skulle föranstalta om en folkomröstning innan beslut fattas om statsskicket när det gäller monarki eller republik. Jag är i den frågan av annan mening än den senaste talaren från kommunistiska partiet. Jag menar nämligen att riksdagen inte skall fatta något definitivt beslut i denna fråga förrän svenska folket har fått göra sin stämma hörd. Jag kan egentligen inte tänka mig någon fråga som skulle lämpa sig bättre än denna för en folkomröstning. Det är mycket okomplicerat att svara på frågan vilket statsskick man vill ha. Som jag ser det är det dessutom nödvändigt — i synnerhet om vi skall ändra på statsskicket — att varje röstberättigad person i detta land får säga sin mening. Detta är det enkla syftet med min motion, en motion som har åstadkommit ganska mycket förtret på sina håll, speciellt i extremt monarkistiska kretsar. Den har också vållat en del misstolkningar, medvetna eller omedvetna, jag skulle tro mest det förstnämnda. Därför har jag velat klarlägga att min motion är neutral och bara vill att inget definitivt beslut skall fattas förrän en rådgivande folkomröstning har förevarit. Nu har jag fattat utskottets kläm på det sättet att grundlagberedningen skall syssla med denna fråga, och jag skulle gärna vilja att utskottets talesman bekräftar det. I så fall återkommer frågan till riksdagen, och då tänker jag bevaka den ur de aspekter som jag här har berört.

Herr talman! Till skillnad från föregående talare lägger jag stor vikt vid att grundlagberedningen verkligen försöker penetrera statschefens ställning även i en republik. Det står nämligen i direktiven till utredningen, som konstitutionsutskottet självfallet har hänvisat till i sitt förevarande betänkande. År 1966 fick vi hela den socialdemokratiska gruppen med stöd av kommunisterna — jag tror inte att någon från de borgerliga partierna var med — att bifalla en motion, som väckts av ganska många socialdemokrater. I den motionen krävdes, att grundlagberedningen skulle ta upp frågan om statschefens ställning även i en republik. Jag betraktade det som en mycket stor framgång för dem som verkligen ville tränga djupt i frågan och som ser republiken inte bara som ett hypotetiskt alternativ utan som ett realistiskt alternativ till monarki även i vårt land. Det hände att den sittande grundlagberedningen genom sin ordförande var ute och talade litet friskt i tidningarna. Han sade då att alla de som sitter i grundlagberedningen är monarkister, så det blir inte tal om att ge ett enda dugg till republiken. Då blev man kanske litet ängslig och tänkte: Har de glömt vilket uppdrag de har? Jag ställde en fråga till dåvarande statsministern, Erlander, och han svarade mig klart och rakt på sak: De har i uppdrag att penetrera statschefens ställning även i en republik. I och med det får man väl förutsätta att grundlagberedningen gör detta. Jag tycker det är helt omöjligt att som kommunisterna, nu litet heta på gröten, säga att vi skall gå in för en republik ögona kubik utan att veta vad vi menar med det. Jag är litet förvånad över denna inställning. Jag får ständigt brev om republikfrågan, många vill ha republik, men väldigt många partivänner och människor som står ännu längre till vänster säger: Men vi vill hellre ha vår nuvarande kung än Nixon. Det är inte klart för människor vad detta med republik kan innebära, och vi vet det inte själva. De ser Nixon som det som skulle komma om vi inte hade monarki. Då är det väl ytterst viktigt att debatten om en eventuell republik i vårt land, som hittills har förts alldeles för ytligt, fördjupas och att man får ett bättre underlag, så att man vet innebörden i republikkravet. Jag kan inte se att den som vill ta den här frågan allvarligt — jag är hårt engagerad i den — kan få ett bättre stöd för att utveckla en förståelse för en republik än genom en utredning. Genom att man får grundlagberedningen att inte springa ifrån sitt uppdrag utan fullfölja det kan man senare utveckla debatten om republik, hur den skall se ut, vilka befogenheter en president skall ha, om vi över huvud taget behöver en president etc. Det har egentligen inte förekommit någon riktig debatt i de frågorna. Förutsättningen är mer kunskap i ämnet. För mig är det helt obegripligt att nu ta avstånd från det som överlåtits åt grundlagberedningen att utreda och därmed tro sig påskynda utvecklingen. Det gör man inte! Kommunisterna bör lugna sig. Herr Sjöholms förslag är ju inte avvisat med detta. Den saken kan vi ta upp senare när vi fått underlag för ett beslut. Själv anser jag inte tanken på en folkomröstning vara så lyckad. Men det finns ju möjlighet att företa en folkomröstning även sedan grundlagberedningen kommit med sin utredning. Så den saken avgöres inte definitivt i dag. Jag är helt överens med utskottet i dess bedömning av motionerna, och det är jag som en mycket ivrig republikan.

Herr talman! Jag vill bara bekräfta en förmodan, här i talarstolen framförd av herr Lorentzon, att man inom moderata samlingspartiet icke hyser sympatier för republik, icke önskar en övergång till republik och att man inom detta parti ej heller skulle vilja se statschefen de facto avskaffad och ersatt av kammarens talman i sina nuvarande funktioner.

Herr talman! Det var närmast fru Eriksson i Stockholm som inspirerade mig att ta ordet. Hon säger bl.a. att kommunisterna är litet heta på gröten och vill ha republik omgående. Hon refererar bl.a. till att den uppfattningen kanske inte är den gängse ute bland folket. Jag tror ändå att det är på det sättet att det är en rätt utbredd uppfattning bland folk och väl framför allt bland ungdomen. Om vi går till ungdomen i samtliga partier utom moderata samlingspartiet, vill man nog där att vi skall ha republik omgående, utan några särskilda utredningar för övrigt. Sedan, fru Eriksson, när Ni talar om att folk ställer frågan att man hellre vill ha vår nuvarande kung än Nixon, så vill jag helt understryka detta. Men det är väl ändå inte så frågan står. Vi för vår del ställer frågan om att talmannen i Sveriges riksdag mycket väl kunde vara representativ för vårt land i olika sammanhang men att makten ligger i riksdagens händer. Den skall inte ligga i Nixons, kungens eller någon annans händer, den skall ligga i riksdagens händer. Sedan må talmannen vara representant för landet i övrigt. Den mycket utomordentliga tidskriften Republik innehåller i nr I i år en artikel i anslutning till före detta statsrådet Ulla Lindströms böcker. I artikeln skrivs bl.a. följande som jag gärna vill citera och få till riksdagens protokoll: ”I början av 1965 avled drottningen och efter begravningen gav kungen middag. Prinsessan Beatrix av Holland frågade där helt frankt en av de närvarande ministrarna. Vad gör Ni om kungen också skulle dö? Gör Ni republik då? Denna fråga ventilerades senare i regeringskretsen och dåvarande justitieminister Kling svarade: Vi är alltjämt helt oförberedda på en sådan situation. Vi vet helt enkelt inte vad vi skall göra eftersom frågan aldrig varit föremål för någon överläggning. Det låter något detta. En regering som samtidigt är partistyrelse i ett parti som har republikens införande på sitt program sedan 1911 har inte ens brytt sig om att resonera om vad som eventuellt skall hända om den mycket gamla monarken skulle avgå med döden.” Jag tror att man skall tala tyst, när man säger att kommunisterna är heta på gröten, när faktum ligger till på det sättet.
Herr talman! Det är klart rätt som fru Eriksson i Stockholm sade att mitt förslag om en folkomröstning inte är borta ur bilden därför att det avvisats i dag. Det återkommer, och det sade jag också i mitt förra anförande, Jag skulle emellertid vilja säga några ord till herr Johansson i Trollhättan om vilken ordning man bör gå fram i. Det är klart att man kan diskutera vilken som är den primära frågan och vilken man sedan skall rätta in efter den — om man först skall klargöra statsöverhuvudets ställning och vilka befogenheter vederbörande skall ha och sedan därefter överväga om man skall ha en kung eller en president. Jag tycker att det är fel ordning. Jag anser att den primära frågan är om vi skall ha monarki eller republik i detta land. Sedan får man inrätta vederbörandes ställning, befogenheter osv. därefter. Det kan man diskutera, men nog tycker jag att det skulle vara den riktiga ordningen. Och i den förmodan tror jag att jag har mycket starkt stöd i svenska folket, att det är den frågan man först vill ta ställning till och sedan får vi rätta återstoden efter det beslut som där fattas. Sedan menade herr Johansson i Trollhättan att det inte alls var okomplicerat med en folkomröstning i denna fråga. Jo, det anser jag; sedan man kommit så långt att man fixerat frågeställningen tror jag att det är en mycket klar och för allmänheten lättbegriplig frågeställning man då skulle komma fram till och som utan vidare skulle förstås av envar. Jag upprepar att jag tycker att det är en förutsättning, i synnerhet om man ändrar statsskicket, att svenska folket — varje röstberättigad — skall få säga vad man vill. Det är fråga om demokrati, och i denna fråga räcker det inte med den representativa demokratin, utan här får man gå vidare med en rådgivande folkomröstning.

Herr talman! Herr Lorentzon påstod, att jag hade yttrat någonting om att människor inte vill ha republik. Nej, jag sade att när jag fick brev från sådana som var motståndare till republik, åberopade de sig ofta på den uppfattningen att vi, om vi hade avskaffat monarkin, hade haft Nixon i stället. Jag har inte yttrat mig om hur många som vill ha det ena eller andra styrelseskicket. Men jag vet, att många som inte vill ha republik har den omedelbara inställningen att vi i stället för monarkin skulle få en republik av det slag som finns i USA. På den punkten menar jag att vi inte har fört en klarläggande debatt om vad en republik skulle innebära. Vi måste därför ha upplysning och utredning av dessa författningsfrågor, innan vi kan förklara för människor vad en republik innebär, om de nu skall bli republikaner men dröjer litet med sitt beslut. Jag är inte alls förvånad över att kommunisterna nu vill rusa fram ty det finns en ganska stark stämning för republik i dag. Hos oss i vårt parti har denna fråga varit uppe och diskuterats på praktiskt taget alla partikongresser. Åtminstone varje gång vi har reviderat programmet — jag har själv deltagit i dessa debatter — har det förts en diskussion. När vi senast hade frågan uppe på en partikongress var vi efter en lång debatt — många var dock ivriga och ville gå snabbare fram — helt överens om att frågan skulle utredas litet djupare, innan vi kunde ta ställning. Det finns, menar jag, stora utsikter att hos många människor få en annan inställning till republik, om de vet litet bättre vad det skulle betyda. Därför skall denna fråga gå till utredning. Här vänder man inte inställningen på en dag. Människorna har så stora personliga sympatier för kungahuset, att de inte reflekterar över det ena eller det andra styrelseskicket. Det kan vi inte gå förbi. Det är folkpsykologi. Det kan hända, att frågan får gå till en folkomröstning så småningom innan vi kan få den allmänt avgjord.

Herr talman! Den väsentliga frågan är ju statschefens ställning i en modern demokrati. Om en monark eller president är statschef är en andrahandsfråga. Den ställning som statschefen har i vårt land är nu allmänt accepterad. Det är väl inte heller någon hemlighet för oss här att den nuvarande statschefen också är allmänt accepterad. Att den svenske statschefens nuvarande befogenheter är allmänt godtagna bör, såvitt jag förstår, vara utgångspunkten för grundlagberedningens behandling av detta ärende. Jag yrkar, herr talman, bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tänker inte skriva någon voteringsproposition, utan min avsikt var att svenska folket först skulle uttala sig i den mera allmänna frågan om presidentskap eller kungadöme, dvs. republik eller monarki. Jag tror att både herr Johansson i Trollhättan och herr Larsson i Luttra talar litet för mycket från expertsynpunkt. Det är alldeles riktigt som herr Larsson säger, att för statsrättsliga experter är den huvudsakliga frågan statsöverhuvudets ställning, befogenheter osv. Men gå ut och säg det till svenska folket, herr Larsson! Bland svenska folket är den primära och allt överskuggande frågan: Skall vi ha en kung eller skall vi ha en president? Det är från den utgångspunkten jag har framlagt detta förslag och yttrat mig i ärendet.

Herr talman! Vi har inte bara vårt speciella, för att inte säga säregna arbetssätt här i riksdagen. Det är ett säreget arbetssätt att t.ex. förlägga en interpellationsdebatt i början av ett arbetsplenum. När denna drar ut på tiden, får man bevittna att andra väl beredda frågor och angelägna ärenden får anstå eller kanske kommer upp till behandling under sena nattimmar. För att inte tala om att arbetsprogrammet blir förskjutet för 300 å 350 människor. Vi har också vårt speciella, för att inte säga säregna, språk här i riksdagen. I alla andra församlingar innebär avslag på ett förslag ett nederlag; här kan det vara tvärtom. Så har t.ex. min och mina socialdemokratiska Sörmlandskamraters motion om att suppleant skall träda in i riksdagen i stället för ledamot som upphöjs till talman eller statsråd avstyrkts av utskottet under fast försäkran om att regeringen redan nästa vårriksdag med tillämpning från nästa mandatperiod skall lägga fram ett förslag, som går ännu längre än motionens förslag. Enligt vad som utlovats skall samtliga riksdagsmän vid längre frånvaro från riksdagsarbetet ersättas i detta av suppleanter. Den lösning av problemet som anmäles överensstämmer helt med önskemålet i samma motionärers motion förra året. Vi begränsade oss i år till nyssnämnda begäran för att vara säkra på att vinna något. Vi har vunnit allt. Var ligger de stora vinsterna med det utlovade ersättarsystemet? Jo, det kan bli mera uträttat i det beredande riksdagsarbetet, när det kommer att finnas full uppsättning med folk, och statsrådens hårt ansträngda arbetstid kan — för att använda grundlagberedningens formulering — reserveras för regeringsarbetet. Uppgifter med anknytning till och utgående från riksdagsengagemanget, som anförtros riksdagsmän, kan bli bättre och snabbare avklarat om riksdagsmän för en tid kan lämna sina platser i kammare och utskottslokaler för att t.ex. ägna sig åt koncentrerat utredningsarbete. Många flera fördelar kan nämnas men jag skall inte stjäla tid genom en uppräkning. Herr talman, jag ber att få ansluta mig till konstitutionsutskottets avslagsyrkande på min och mina meningsfränders motion. Ett sådant här nederlag är lätt att lida.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 2 behandlas en fråga som ur rättssäkerhetssynpunkt är väsentlig, nämligen frågan om hur samhällets rättshjälp skall vara utformad. Enligt min mening bör ingen av ekonomiska skäl vara utestängd från att kunna föra sin talan inför domstol, men så är tyvärr fallet för närvarande. De bestämmelser som gäller i dag innebär för det första att bara de som saknar medel att betala rättegångskostnaderna kan få fri rättegång och för det andra att också de som, sedan dessa kostnader har betalats, skulle sakna medel till eget uppehälle och underhållsskyldighet, kan få fri rättegång. Det framgår av detta att bestämmelserna är mycket restriktiva. Följden är att det bara är de mera välsituerade i detta samhälle som har möjlighet att föra sin talan inför domstol, plus de som har fri rättegång, medan stora grupper i samhället saknar denna möjlighet. Det är därför angeläget att frågan om en vidgning av samhällets rättshjälp snart föreläggs riksdagen. Frågan har varit föremål för utredningar under lång tid, både under 1950-talet och 1960-talet. Principerna för detta utredningsarbete har varit att ingen av ekonomiska skäl skall vara utestängd från möjligheten att ta till vara sina intressen inför domstol, men att den som har egna resurser skall kunna bidra till kostnaderna efter förmåga. Dessa betänkanden har trots positiva remissyttranden inte föranlett någon riksdagens åtgärd, utan i stället har justitiedepartementet tillsatt en utredning som förra året lade fram ett förslag. I avvaktan på att detta förslag skall presenteras har emellertid frågan delvis lösts på privat väg genom de rättshjälpsförsäkringar som nu knyts till bil-, hemoch villaförsäkring. Men dessa rättshjälpsförsäkringar tillgodoser inte hela behovet, eftersom t.ex. administrativa mål och ärenden inte inkluderas i dem. För övrigt är det naturligtvis många människor som inte heller tecknar sådana här försäkringar.

Jag har därför med herr talmannens tillåtelse för avsikt att gå in tämligen utförligt på de olika förslag, som inryms i promemorian, detta med hänsyn till frågans vikt. För det första föreslås i promemorian att utseende av biträde och offentlig försvarare skall flyttas över från domstolarna till rättshjälpsmyndigheten. Det betyder att den rätt som har funnits för den som blir anklagad för en brottslig gärning att till sitt försvar erhålla biträde som han själv har utsett nu skulle inskränkas. Ändå är den rätten av grundläggande betydelse för rättssäkerheten. Jag kanske också kan nämna att den är inskriven som ett minimikrav i konventionen om de mänskliga rättigheterna — en konvention som Sverige har ratificerat. Ett sådant förslag, att en statlig administrativ myndighet skulle utse offentlig försvarare, skulle innebära ett allvarligt åsidosättande av rättssäkerheten. Det kan också innebära särskilda risker i politiskt oroliga lägen. Det är min förhoppning att departementschefen tar intryck av den kritik som remissinstanserna har fört fram på denna punkt och att departementschefen också tar intryck av ett enhälligt första lagutskotts utlåtande år 1968, i vilket utskottet framförde den uppfattningen att det är värdefullt att den tilltalade kan anförtro sig åt en offentlig försvarare med oberoende ställning i förhållande till myndigheterna. Den andra punkten som jag skulle vilja trycka på i denna promemoria är att förslaget faktiskt i visst avseende kan innebära en minskad rätt till fri rättegång i förhållande till vad som nu gäller. Det finns nämligen ett stadgande som säger att myndigheten skall pröva om den sökande har ett befogat intresse av att få sin rätt prövad. I så fall skall fri rättegång kunna medges. Det förfaringssättet att en myndighet skall pröva om en person har ett befogat intresse av att föra sin talan är en allvarlig inskränkning i den enskildes möjligheter att tillvarata sina intressen. Jag anser att en sådan begränsning inte kan accepteras. Den tredje synpunkten är att det är viktigt att vi i detta land fortfarande kan få ha en kår av fritt yrkesutövande advokater. Det är väsentligt för rättsordningen i en demokratisk stat; det är viktigt att en advokat står obunden i förhållande till det allmänna och till enskilda institutioner. Nu föreslås en väsentlig utbyggnad av rättshjälpsmyndigheten och allmänna advokatbyråer. Syftet med denna utbyggnad är inte enbart att bereda rättshjälp åt dem som av ekonomiska skäl behöver det allmännas stöd, utan syftet är också att statliga organ skall administrera och kostnadskontrollera en rättshjälp som staten ändå inte till någon del skall bekosta. Det innebär alltså en helt onödig administrativ apparat och helt onödiga kostnader, som inte är motiverade av de sökandes behov av rättshjälp. Dessutom skulle jag vilja framhålla att de befattningshavare som blir anställda hos dessa rättshjälpsmyndigheter och som då fungerar som statsanställda jurister kommer att få en egendomlig dubbelfunktion. En och samma befattningshavare kommer att uppträda både som myndighetsperson och som advokat. Om man tänker sig en situation där en person söker rättshjälp och hans ärende gäller en talan mot staten skulle alltså den person han vänder sig till för att få biträde av vid talans förande vara anställd av den part som han för sin talan emot. Det blir således en underlig dubbelfunktion, vilket inte kan accepteras. Därför tycker jag för min personliga del att det vore en fördel om rättshjälpen fortfarande kan handhas av fria företagare. Skall man på något håll inrätta allmänna advokatbyråer, bör det enligt min mening endast vara motiverat av det lokala behovet, alltså av att det inte finns fristående advokater på den ort det gäller. Ytterligare ett motiv för sådana byråer är att de skall få inta en prisledande ställning, Också det är ett motiv som jag inte kan acceptera. Jag tycker att vi även på det här området bör slå vakt om den fria konkurrensen, och den kan inte bibehållas om de statliga advokatbyråerna skulle ha en prisledande ställning, där de ensidigt dikterar marknaden. Det har mig veterligt inte framförts någon kritik mot domstolarnas sätt att pröva advokatarvodenas storlek, och jag tycker att domstolarna bör få behålla den funktionen i fortsättningen. För övrigt vill jag säga att det inte heller är tilltalande att ersättningsfrågor prövas enbart av statens egna administrativa organ. Den vedertagna principen för bestämmande av löner och ersättningar åt anställda och uppdragstagare är annars att två parter skall vara med och säga sitt ord, men här skulle det bara bli staten som har funktionen att ensidigt besluta hur stora arvodena skall vara. Det är alltså de här kritiska synpunkterna som jag givit uttryck åt — vilka gör att jag för min personliga del skulle önska att departementet i samråd med representanter för de politiska partierna tillsatte en ny utredning med uppgift att förutsättningslöst utarbeta ett förslag. Skulle nämligen de principer som nu finns i denna promemoria bli vägledande för de förslag som riksdagen har att emotse i höst, tycker jag att det skulle vara ett allvarligt steg tillbaka. Jag kanske får nämna en liten egendomlighet, herr talman, nämligen att man i denna promemoria säger att samråd har ägt rum med vissa angivna domstolar, enskilda ledamöter av advokatkåren osv., men deras inställning till frågan har inte angivits. Det har inte heller tillåtits att en ledamot av utredningen fått vid dess betänkande foga en avvikande mening.

Jag förmodar att en sådan åtgärd kommer att ta sin tid. Därför föreslår vi i reservationen 1 att man nu bestämmer sig för att få till stånd en provisorisk lösning av frågan, nämligen att höja taket för inkomstgränsen så att fler människor än som nu är fallet kan få komma i åtnjutande av den fria rättegången. Det skulle enligt denna reservation kunna ske på det sättet att den sökandes ekonomi anknyts till basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring multiplicerat med en lämplig koefficient. Jag skulle med detta, herr talman, vilja yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen 1.

Herr talman! Frågan om en ändring av de bestämmelser som gäller för samhällets rättshjälp har ju varit aktuell sedan länge. Vad som framstått som särskilt angeläget har varit kravet på en utvidgning på olika sätt av rättshjälpen. Fru Kristensson har alldeles nyss redogjort för de regler som finns för närvarande. Reglernas utformning har ju medfört att domstolarna måste vara ganska restriktiva när det gällt att i de enskilda fallen ta ställning till frågan om en part skall kunna beviljas fri rättegång eller inte.

Med den utformning som nuvarande regler har är det nog så att det finns många människor, framför allt de som man brukar räkna till de s.k. mellangrupperna, som av ekonomiska skäl är hindrade eller har svårigheter att ta till vara sina intressen i rättsligt hänseende, Så bör det naturligtvis inte vara i dagens moderna samhälle. Det råder därför, som vi har konstaterat i motionen nr 241, ett starkt behov av vidgade möjligheter till rättshjälp. Nu har den här frågan — och det var också fru Kristensson inne på — behandlats tidigare, bl.a. av 1951 års rättegångskommitté och av 1962 års utredning om rättshjälpen, men den har ännu inte nått sin lösning. När den åter aktualiserades i 1970 års statsverksproposition var det någonting i och för sig positivt som hände, men den departementsprome moria som senare under 1970 avlämnades ger enligt min mening — och jag vet att den delas av många — ingen god lösning på den här komplicerade frågan. Remissinstanserna har också i många avseenden varit mycket kritiska. Fru Kristensson har närmare behandlat en del av innehållet i promemorian, och jag kan i den delen nöja mig med att instämma i den kritik hon har framfört. Vår motion gäller närmast sättet för arbetet att utforma den framtida rättshjälpen och förslag till en tillfällig lösning i avbidan på en mer definitiv. Jag nöjer mig därför med att konstatera att åtskilliga remissinstanser anser att förslaget i promemorian inte utan en genomgripande omarbetning bör läggas till grund för lagstiftning och att man därvid ofta betonar rättssäkerhetssynpunkter. Man saknar också diskussioner om alternativa lösningar. Låt mig bara, herr talman, nämna två remissyttranden.

RLF anser att förslaget inte utan väsentliga omarbetningar kan göras till föremål för lagstiftning och att en omarbetning bör ske förutsättningslöst. Frågan om rättshjälpens utformning är viktig ur så många synpunkter och inte minst för den rättstrygghet den enskilde medborgaren skall kunna känna i vårt samhälle. Med hänsyn härtill bör den nödvändiga omarbetningen av departementspromemorian enligt vår mening ske i en parlamentariskt sammansatt beredning, där skilda meningsriktningar får tillfälle att framföra sina synpunkter. Jag tillåter mig, herr talman, att erinra om att det väcktes motioner vid förra årets riksdag av ledamöter från moderata samlingspartiet med krav på en parlamentarisk kommitté för arbetet med utformningen av den framtida rättshjälpen. Första lagutskottet uttalade då att det uppenbarligen skulle vara ägnat att fördröja en reform om en sådan kommitté tillsattes, och riksdagen avslog motionerna. Men man kan väl i dag konstatera att om det nu pågående arbetet med rättshjälpsreformen redan från början hade skett i en parlamentarisk utredning i stället för i en arbetsgrupp inom justitiedepartementet så är det sannolikt att reformen hade kunnat förverkligas lika tidigt som vad nu under alla förhållanden kan bli fallet. En parlamentariskt sammansatt beredning, som kan arbeta skyndsamt och göra den erforderliga överarbetningen av föreliggande material, liksom en ändring av lagen om fri rättegång, så att den personkrets som kan komma i fråga för fri rättegång vidgas i avbidan på den slutliga reformen, är i dagens läge den bästa lösningen. Riktpunkten för den mer tillfälliga ändring av 1 § lagen om fri rättegång som vi föreslår bör vara att ingen av ekonomiska skäl skall hindras från att tillvarata sina rättsliga intressen men att å andra sidan den allmänna rättshjälpen inte bör omfatta den som har ekonomisk möjlighet att själv bekosta erforderlig rättshjälp. Givetvis bör de tröskeleffekter som kan uppkomma beaktas. Jag ber härmed, herr talman, att få yrka bifall till den vid justitieutskottets betänkande nr 2 fogade reservationen 1 av fru Kristensson och herr Schött.

Herr talman! I likhet med fru Kristensson och herr Winberg anser jag att departementspromemorians förslag till lagstiftning om rättshjälp inte är godtagbart. Det har också på en rad punkter mött stark kritik under remissbehandlingen. Orsaken till att jag ändå inte har velat ansluta mig till reservationen 1, alltså till förslaget att en ny utredning skall tillsättas, är att en sådan ny utredning måste fördröja en reform som är angelägen. Min förhoppning är att regeringen när den utformar propositionen skall ta hänsyn till remisskritiken och lägga fram ett godtagbart förslag för riksdagen. Skulle detta i te bli fallet, förbehåller jag mig givetvis rätten att när propositionen kommer yrka avslag på den och att då begära en ny detta inte bli fallet, förbehåller jag mig givetvis rätten att när propositionen kommer yrka avslag på den och att då begära en ny utredning. Syftet med reservationen 2, som jag tillsammans med en annan folkpartiledamot i utskottet har undertecknat, är att peka på ett par punkter där vi anser det särskilt angeläget att man ändrar på det förslag som departementspromemorian innehåller. Promemorian föreslår att de nuvarande kommunala rättshjälpsanstalterna skall förstatligas och i samband därmed kraftigt utvidgas. Mot detta har vi reservanter i och för sig ingenting att invända. Men departementspromemorians förslag är så utformat att det knappast blir någon reell valfrihet för en rättssökande, när han vill bestämma om han skall vända sig till en rättshjälpsanstalt eller söka en privatpraktiserande advokat. Det är ju så att den myndighet som skall bestämma vilken advokat han får anlita och som också skall bestämma den advokatens arvode, är en s.k. rättshjälpsmyndighet, nära anknuten till den allmänna advokatbyrån.

En annan sida av den saken är att allmänhetens valfrihet mellan advokater av olika slag blir mycket begränsad. Orsaken till den otillfredsställande situation som skulle uppstå är framför allt att departementspromemorians förslag anknyter rättshjälpsmyndigheten, som ju har offentligrättsliga uppgifter, mycket nära till den allmänna advokatbyrån som ju skall företräda den ena parten i en process. Både för valfriheten och för den fria konkurrensen mellan privatpraktiserande advokater och advokater i allmänna advokatbyråer och för allmänhetens förtroende för rättshjälpsmyndigheten är det nödvändigt att man skiljer mellan å ena sidan advokater anställda vid allmänna advokatbyråer och å andra sidan den myndighet som skall besluta om fri rättshjälp. Jag tror också att denna myndighet inte bör bestämma advokatarvodena — det har domstolen säkert bättre material att göra. Ytterligare en punkt anser vi vara väsentlig, och önskemålet om en ändring av promemorians förslag förefaller oss där vara starkt motiverat. Det gäller den situation som man kan komma i om man inte själv har rättshjälp men motparten har det. Vinner man processen mot denna motpart är det mycket ovisst om man kan få ersättning för sina rättegångskostnader. Motparten har ju rättshjälp och saknar kanske då möjlighet att själv betala rättegångskostnaderna. Rättshjälpen täcker inte en sådan skyldighet. Om jag får rättshjälp täcker denna bara mina egna kostnader för rättegången men inte min eventuella skyldighet att betala motpartens rättegångskostnader. Det innebär alltså att den som inte får fri rättshjälp kan komma i ett underläge som naturligtvis inte är avsett. Även på den punkten menar vi att det är angeläget att propositionen ger en annan och mer tillfredsställande lösning än departementspromemorian. Jag ber alltså, herr talman, att få åberopa de önskemål om ändringar som framförts i reservationen 2 och yrka bifall till densamma.

Herr talman! I årets statsverksproposition omtalades att en proposition med förslag till lag om samhällets rättshjälp skall föreläggas årets riksdag. Ett gammalt önskemål från riksdagens sida tillgodoses i och med denna proposition, som inte kommer att begränsas till en bättre fri rättegång utan avser rättshjälp i långt vidare omfattning. I utskottets betänkande redovisas den nuvarande ordningen, och därför kan jag här avstå från att gå in på någon historieskrivning. Jag vill i stället säga några ord om de motioner som är bakgrunden till utskottets betänkande. I motionen 241 av herr Winberg m.fl. föreslås att en parlamentarisk beredning tillsätts med uppgift att överarbeta det i departementsstencilen redovisade förslaget till rättshjälpslag. Jag vill då nämna att frågan om samhällets rättshjälp redan utretts av två parlamentariska utredningar men att inget av förslagen sedan de i vanlig ordning remissbehandlats ansetts lämpligt att ligga till grund för ett lagförslag. När frågan hamnade i detta läge har man inom justitiedepartementet, för att få fram ärendet inom en rimlig tid, utarbetat en promemoria med förslag till rättshjälpslag. Det har skett, som fru Kristensson redan framhållit, efter samråd med bl.a. domstolar, advokatkåren och de nuvarande rättshjälpsanstalterna. Naturligtvis har man dessutom använt material från de tidigare utredningarna. Man har givetvis också skickat ut den här promemorian på remiss, och därmed har frågan om samhällets rättshjälp remissbehandlats inte mindre än tre gånger. Mot den bakgrunden kan man verkligen fråga sig om det är nödvändigt eller klokt att, som föreslås i motionen 241, tillsätta en ny parlamentarisk beredning för överarbetande av förslaget — om man nu vill komma fram till en lösning och inte skjuta en reform av samhällets rättshjälp långt fram i tiden. Motionärerna synes också räkna med att den tänkta parlamentariska beredningen skulle ta god tid på sig, eftersom de i ett tilläggsyrkande föreslår en provisorisk ändring i lagen om fri rättegång i syfte att ge ett ökat antal personer möjlighet till fri rättegång. Utskottsmajoriteten har inte funnit skäl att biträda yrkandet om en ny parlamentarisk beredning och kan följaktligen inte heller ansluta sig till förslaget om ändringar i lagen om fri rättegång. I reservationen 2 av herrar Ernulf och Petersson i Röstånga finns också en del kritiska synpunkter redovisade. Herrar Ernulf och Petersson följer utskottsmajoriteten i vad gäller förslaget som sådant, men ansluter sig i övrigt till de synpunkter som har redovisats i en motion av Herr Helén m.fl. I sin reservation hemställer herrar Ernulf och Petersson att motionen 241 inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd, och så långt är vi överens. Men sedan yrkar de i stort sett bifall till motionen 330 av herr Helén m.fl. Det är enligt mitt eget och utskottsmajoritetens sätt att se på frågan litet besynnerligt. Vi vet i dag inte hur den kommande propositionen blir utformad och därför inte heller om och i vilken utsträckning remisskritiken kommer att påverka utformningen. Innan propositionen är framlagd och vi fått del av det materiella underlaget för den kan riksdagen inte rikta någon saklig kritik mot förslaget. Skulle kritik ändå framföras, vilar den på antaganden om vad propositionen kommer att innehålla. Herr Ernulf har i sitt inlägg i dag också klart utsagt att vad han har baserat sina synpunkter på är departementspromemorian. Förra årets riksdag behandlade motionsyrkanden av liknande art som de som i år upptagits i motionerna 241 och 330. Det dåvarande första lagutskottet anförde i sitt utlåtande att då man väntade ett lagförslag om samhällets rättshjälp i en nära framtid skulle tillsättandet av en parlamentarisk utredning, vilket då yrkades, bara innebära ytterligare dröjsmål med reformens genomförande. Det ansågs inte heller lämpligt att vidtaga några ändringar i den nuvarande lagen om fri rättegång med hänsyn till den begränsade tid som återstod tills en genomgripande reform av samhällets rättshjälp var genomförd. Riksdagen biföll år 1970 utskottets förslag om att de då föreliggande motionerna inte skulle föranleda någon åtgärd. Nu vet vi att en proposition om samhällets rättshjälp kommer under året. Därför finns det än mindre anledning nu än under 1970 att bifalla motionärernas och reservanternas yrkanden. När propositionen är framlagd finns rätten att motionera om ändring av förslaget. Då har också riksdagen fått underlaget för en sakdebatt om samhällets rättshjälp. I avsaknad av detta underlag har utskottet nu i stort sett avstått från sakdebatt i frågan, och det skall också jag göra här, trots att fru Kristensson i viss mån gjort kritiska anmärkningar mot det föreliggande materialet. Utöver vad jag här anfört vill jag hänvisa till utskottets betänkande i ärendet och avsluta med att yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Larfors nämnde att det finns två parlamentariska Nr 39 utredningar som har visat sig inte vara lämpliga att läggas till grund för en lagstiftning. Det belyser, tycker jag, hur svårt detta problem är. Man Onsdagen den Z IR a: / Re: = ställer därför frågan: Finns det större möjligheter med en departements JOAR app promemoria? Den kritik som har riktats mot promemorian visar att så Samhällets inte har varit fallet. rättshjälp Nu har vi här ett relativt stort material, och det finns väl därför desto större anledning att få en förutsättningslös bearbetning av det genom en parlamentariskt sammansatt beredning.

Herr talman! Jag skulle också vilja knyta an till vad herr Larfors sade om att det är två utredningar som har prövat frågan och att det inte har ansetts lämpligt att lägga fram något förslag på grundval av dessa utredningar. Men min minnesbild är att remissinstanserna har varit utomordentligt positiva — i varje fall när det gäller den senast avlämnade utredningen. Såvitt jag förstår var anledningen till att man inte har lagt fram något förslag att man inte ansåg sig ha ekonomiska möjligheter att presentera ett förslag med utgångspunkt från dessa utredningar. Jag tycker alltså att frågan har förhalats betänkligt. Promemorian tyder ju inte på att vi kommer att få en vettig lösning nu heller. Herr Larfors säger att man inte syftar till att få en bättre fri rättegång utan till att få rättshjälp i vidare mening. Men som jag tidigare sagt innebär det förslag som vi har att emotse, om man följer promemorian, begränsningar på viktiga punkter. För det första är det den begränsning som ligger i att rättshjälpsmyndigheten skall pröva om den sökande har ett befogat intresse av att få sin sak bedömd. För det andra är det begränsningen i rätten att välja biträde, vilket också är en mycket väsentlig inskränkning i förhållande till nuläget. För det tredje vill jag säga att med den administrativa apparat som man här avser att bygga upp, kommer en mycket stor del av kostnaderna för rättshjälpsreformen att falla på administrationen och kommer icke de rättssökande till godo, vilket får anses vara en allvarlig inskränkning. Jag vill understryka för herr Larfors att utskottsmajoriteten också säger att det förslag vi har att emotse får betraktas som en provisorisk lösning. Därför vill jag fråga herr Larfors: När nu också utskottsmajoriteten uppfattar det kommande förslaget som ett provisorium, är det då inte skäl i att man tillsätter en utredning som skall pröva hur ett kommande definitivt förslag skall se ut? Slutligen beklagar jag att herr Larfors vill avstå från en sakdebatt. Jag har den uppfattningen att vi alla i kammaren, vare sig vi tillhör opposition eller regeringsparti, har anledning att verkligen ingå i debatt i sakfrågor och klargöra vår ställning. Det tycker jag skulle vara positivt, och jag beklagar alltså herr Larfors” inställning härvidlag.

Herr talman! Herr Larfors tyckte att det var, som han uttryckte sig, litet besynnerligt att, som man gjort i reservationen 2, gå in på en diskussion i sakfrågan innan propositionen har kommit. Ja, det är något 14 ovanligt — det skall jag gärna medge. Anledningen till denna något ovanliga åtgärd är att vi har funnit departementspromemorian så betänklig ur rättssäkerhetssynpunkt att vi redan på detta stadium ville göra ett försök att påverka regeringen, innan propositionen läggs fram. När propositionen väl kommit är det för sent, som vi vet. Nödvändigheten av en advokatkår som står fri i förhållande till det allmänna och nödvändigheten av att den rättshjälpsmyndighet som betros med uppgiften att utse advokater och pröva en hel del andra frågor är fristående, inte bara från de privata advokaterna utan också från de offentligt anställda, är även så viktiga frågor att vi tyckte det var angeläget att redan nu säga ifrån. Reservationen 2 grundar sig på en partimotion från folkpartiet, och den kan alltså ses som en opinionsyttring från partiets sida i dessa frågor — en opinionsyttring som vi hoppas skall leda till att man tar sig en extra tankeställare, när man nu utformar propositionen.

Herr talman! Fru Kristensson och herr Winberg har påpekat att det har skett utredningar förut och att det underlag man då fick fram kanske var bättre, enligt deras uppfattning, men att det icke blev någonting av det hela. Det är klart att det även då fanns kritiska synpunkter — det vet vi — och det var därför som man inte lyckades komma fram till en proposition. Vad som är besynnerligt här i dag har herr Ernulf själv talat om för er i kammaren. Han har sagt att det är något ovanligt att man har en sådan här debatt på grundval av en departementspromemoria. Det har jag också tyckt, och det är därför som jag har avstått från att ta den sakdebatt som fru Kristensson beklagar att jag inte har tagit. Jag tycker nog att man skall spara den tills man har fått fram propositionen och vet vad som står där. Vi vet ännu i dag inte i vad mån man vid utarbetandet av propositionen kommer att beakta den kritik som promemorian har varit utsatt för. Jag har fattat dessa motioner så, att motionärerna velat framföra kritiska synpunkter på promemorian. Det har man gjort, och dessa är ju allmänt kända genom att motionerna har blivit lagda här i riksdagen, Sedan tror jag att det skulle vara att ta ett litet för långt steg om man på grundval av dessa motioner skulle besluta vad som skall stå i den blivande propositionen. Då skulle man ju åtminstone i några delar av propositionen vara bunden av ett förhandsbeslut i riksdagen, men alltsammans i propositionen måste bedömas vid ett och samma tillfälle. Det är därför som jag tycker att det är mindre klokt att ta upp en sakdebatt om dessa frågor nu. Jag är fullt införstådd med att man kanske ändock vill redovisa sina synpunkter från talarstolen. Det är en sak — en sakdebatt om dessa synpunkter är en annan sak.

Herr talman! Frågan om rättshjälpen är ju en synnerligen allvarlig och för många människor betydelsefull fråga. Rättssäkerheten är också för oss alla dyrbar och värd att värna. Jag beklagar att kammaren är ganska glest besatt, när vi diskuterar en sådan här viktig fråga, men det kanske beror på den underliga debatt som vi för här i dag. Förra året var jag med bland de reservanter som önskade att denna fråga skulle ses över, men det ville inte riksdagen vara med om. Det skulle fördröja hela ärendet, sade man. Och frågan var så viktig att man på grundval av redan gjorda utredningar skulle företa en undersökning och skicka ut resultatet av den som en departementspromemoria. Den promemorian har nu fru Kristensson och herr Ernulf här redovisat, och den skall leda till en proposition, som så småningom kommer att läggas på riksdagens bord. Men den propositionen har vi ju inte sett än. Vi vet bara att promemorian har utsatts för stark kritik under remissbehandlingen. Herr Ernulf och fru Kristensson säger att de inte kan godta den departementspromemorian, och herr Ernulf sade t.o.m. att han med anledning av den reservation han avgivit förbehåller sig rätten att yrka avslag när ärendet kommer till riksdagen. Ja, vi har alla rätt att vara hur kritiska som helst den dagen då departementschefens förslag ligger på riksdagens bord. Men, som herr Larfors underströk, vi har ännu inte sett huruvida departementschefen har tagit intryck av den kritik som riktats mot departementsförslaget som varit ute på remiss.

Centerpartiets ledamöter i utskottet har sagt att här har vi nu ett besked från departementschefen om att det under innevarande år kommer att framläggas ett förslag, och när vi fått det förslaget har vi också möjligheter att göra en saklig granskning av frågan. Jag tycker att det är ganska meningslöst att i dag gå in i en detaljdiskussion. Herr talman! Med hänvisning till det förslag som finns i utskottets betänkande ber jag att få yrka bifall till detsamma.
Herr talman! Ja, vore det fråga om detaljer skulle jag ge herr Dockered rätt; då kunde vi vänta till dess propositionen läggs fram. Men om departementschefen verkligen tar intryck av den kritik som riktats mot promemorian från de sakkunniga remissinstanserna, så blir det inte något kvar av den. Det är ju det läget vi nu befinner oss i, och det är därför som jag har intagit den ståndpunkt som framgår av reservationen nr 1.

Herr talman! Fru Kristensson och jag har haft ett mycket gott samarbete, och jag respekterar hennes åsikter i olika sammanhang. Nu säger hon emellertid att det kanske inte blir någonting kvar av denna departementspromemoria, när propositionen skall läggas på riksdagens bord. Ja, vi får ju se hur det blir med den saken.

Herr talman! Med anledning av fru Kristenssons senaste inlägg, som inte gärna kan få stå oemotsagt, vill jag säga att alla remissyttrandena inte är dödande för promemorian. Man är dock överens om att det är en god sak om vi kan få en lag om rättshjälp införd. Sedan råder det kanske delade meningar om vissa delar av förslaget, som kan bli föremål för diskussion. Men det finns också de som är positiva till förslaget.

Herr talman! Principen i centerpartiets motion är ju inte ny, då man redan nu har vissa årsklasser befriade ifrån avgifter, nämligen emellan 65 och 67 år. Man har inte fått någon negativ reaktion för detta. I motionen har vi sagt att vi är villiga att gå med på den förhöjning av kostnaderna för övriga grupper som måste bli följden. Är höjningen 20 procent innebär det en ökning från 10,25 till 12,30. Sammantaget kommer det ju inte att bli någon merutgift för företagarna, och det blir samma inkomst för ATP-fonderna. Men det kan medföra att äldre arbetskraft kanske får ett mera positivt mottagande när den är ute och söker jobb. Jag vet inte varifrån herr Nordberg har fått det där om sänkning av löner. Det har inte varit tal om några löner för arbetskraften. Vad vi är ute efter är att skaffa dem lön genom att underlätta möjligheten för vederbörande att få ett jobb. Detta måste väl ändå vara det väsentligaste ur deras synpunkt i en situation som i dag, när allt fler och fler av denna äldre arbetskraft saknar jobb och det är en stigande tendens till arbetslöshet ibland dem. Beträffande den andra delen i den promemoria som nu är utsänd på remiss och där man talar om uppsägningsskydd, säger vi i vår motion — som herr Nordberg kan se om han läser den — att vi också är positiva till den tanken, Detta säger vi alltså i en motion som skrevs innan promemorian sändes ut.

Herr talman! Jag skulle endast vilja ställa en motfråga till herr Nordberg: Hur vet herr Nordberg att centerns förslag, om det genomfördes, inte kunde få positiva effekter? Det kan han omöjligen säga i dag. Han har inte belägg för ett sådant ställningstagande.

Herr talman! När jag har lyssnat till herr Nordbergs argumentering har jag närmast fått den uppfattningen att detta förslag är suspekt. Jag tillhör inte utskottet, men jag förmodar att behandlingen denna gång — om bedömningen har varit sådan — har blivit den kortaste möjliga. Utskottets ledamöter har tydligen, som ofta sker, anfört: ”Så gjorde vi i fjol.” Herr Nordberg konstaterar inte bara att vårt förslag inte kommer att leda till någonting utan frågar också: Vad blir nästa steg? Skall ni då sänka lönerna? Ja, herr Nordberg, om detta inte är ett påstående är det i varje fall en insinuation, som jag tycker att det vore rimligt att herr Nordberg bad centern om ursäkt för. Det finns inget som talar för att vi skulle vilja gå den vägen. Sedan säger herr Nordberg att detta innebär starka ingrepp i ATP-systemet. Jag skulle vilja säga tvärtom. Vad blir det för förändringar över huvud taget för försäkringstagarna? Jag förmenar: Inga alls. De får sin pension i samma utsträckning, och de får också tillgodoräkna sig — så är förslaget tänkt — pensionspoäng på de år under vilka avgiftsbefrielse är stadgad. Jag vill i detta sammanhang säga, att det kan ju ändå vara rätt likgiltigt för oss såsom medborgare under vilken tid vi betalar in våra pensionsavgifter. Jag tycker också att ganska mycket talar för, om man ser rent rationellt och ekonomiskt på denna fråga, att det är bäst om vi betalar in de här avgifterna under den tid då vi har de bästa möjligheterna att göra det, dvs. under den tid då vi har lättast att tjäna pengar och lättast att få arbete. Rent praktiskt är det många saker som talar för detta. Man behöver inte fördjupa sig så värst mycket i frågan för att kunna säga att det ligger något rätt väsentligt i detta förslag. Sedan vet jag inte om påståendet att avgiftsbefrielsen inte har lett till så värst stora resultat för dem som är 66 och 67 år, men om det är så vill jag säga att det är ändå ingenting man kan ta såsom intäkt för att det icke skulle ha någon effekt i lägre åldrar. Har man kommit upp i den åldern 83 och till äventyrs är utan arbete, förmodar jag att det är ganska svårt att få arbete i alla fall. Men det måste bli en väsentlig skillnad längre ned i åldrarna, där man har ett antal år kvar till pensioneringen. Jag vill, herr talman, återgå till utskottsbehandlingen av frågan. Det gäller inte årets behandling, eftersom utskottet inte har redovisat någon sådan utan har hänvisat till vad som sades föregående år. Då menade man att om denna ordning genomfördes, skulle det innebära att man gav pensionssystemet en helt ny uppgift. Det skulle nämligen fungera som arbetsmarknadspolitiskt instrument. Det är klart att är man alldeles uppfylld av en lidelse att avdela varje funktion för sig och att ha stängda luckor däremellan, är detta resonemang riktigt. Men om man inte är det utan ser till helheten, skulle det väl vara en fördel om man kunde med ett system som ATP om inte lösa — för det vill jag inte påstå — så i någon mån hjälpa till att förbättra förhållandena på arbetsmarknaden. Det är ju heller inte så att vi har ATP-systemet enbart för att skapa trygghet under ålderdomen utan jag tror att vi är rätt ense om att det med sin fondbildning också har en stor betydelse på andra områden, alltså rent ekonomiska. Det är något som man också accepterar. Man säger vidare om ATP-systemet att det måste präglas av kontinuitet och fasthet och lämpar sig mindre väl som ett arbetsmarknadspolitiskt instrument. Sådana bör nämligen ha en viss flexibilitet, och användningen bör vara beroende av konjunkturläget och av speciella förhållanden på arbetsmarknaden eller del av denna. Jag delar naturligtvis den uppfattningen att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna till mycket stor del måste vara flexibla och att de måste vara sådana att man kan anpassa dem med hänsyn till konjunkturerna, men jag vågar ändå påstå att vi framöver också kommer att behöva något som jag vill kalla ett permanent system. De bekymmer som finns för den äldre arbetskraften kommer att vara till finnandes oavsett konjunkturen. Det finns alltså inte skäl att med denna motivering avslå det här förslaget. Som jag redan har sagt, ligger det många väsentliga saker i det här förslaget. Jag har redan varit inne på — och det har också herr Magnusson — att det ökar den äldre arbetskraftens möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden, och jag tror att det är väldigt väsentligt. Men man får också en del andra effekter, som jag tror är samhällsekonomiskt vettiga.

Det är inte uteslutet att man inom de exklusiva delarna av näringslivet till 8lldeles övervägande del har yngre arbetskraft med en utbildning som har kostat staten mycket pengar. Där har man naturligtvis råd att betala, och det är detta som gör löneglidningseffekterna. Jag anser att det i någon mån skulle hålla tillbaka löneglidningen, om arbetsgivarna för den arbetskraften betalade en något högre avgift till ATP. Det är rättvist därför att dessa företag har gjort ett urval och plockat till sig människor som man anser ger större effekt. Förslaget skapar rättvisa mellan de företag som har plockat till sig den unga, effektiva och välutbildade arbetskraften och de företag som fått släppa till sådan arbetskraft och Nr 39 behålla den äldre. Jag vågar påstå att det också skulle kunna skapas Onsdagen den någonting av en regional rättvisa, eftersom det är helt klart att den äldre 10 mars 1971 arbetskraften huvudsakligen finns i de områden som ungdomen har = Avgiften till tilläggsflyttat ifrån. Där finns också det svagare näringslivet och en lägre pensioneringen för lönebetalningsförmåga. äldre arbetskraft Eftersom det här förslaget inte på något sätt förändrar förhållandet för arbetstagarna visavi deras möjligheter att få pension — ty så är det inte från vår sida upplagt och så behöver det inte läggas upp — så kan jag inte förstå anledningen till motståndet. Förslaget har, anser jag, så många positiva effekter.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

Herr talman! Herr Nordberg menar att jag och — som han nu är medveten om — centerpartiet har en övertro på detta förslag. Han har tydligen en misstro mot förslaget. Jag vet inte vilket som är den bästa utgångspunkten. Övertron, om det nu är en sådan, kan modifieras ner, men misstro är kanske det allra värsta att ha, ty då vågar man över huvud taget inte sakligt diskutera frågan. Det är det sämsta utgångsläget. 85 Nr 39 Det är klart att om man skall se på remissinstanserna är denna fråga Onsdagen den naturligtvis dödförklarad från början, och det är naturligtvis starkt och 10 mars 1971 bekvämt att ha ett sådant utgångsläge. Men jag tror ändå att det är något Höjt sjukpenningfarligt att omgående dödförklara en fråga därför att TENMISSINStänser har | tillägg inom den sagt si och sagt så. Det är inte enbart RLF som uttalat sig för förslaget. frivilliga sjukpen Jag vill minnas att Landstingsförbundet och även något annat organ ningförsäkringen uttalat sig positivt.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 2 behandlar bl.a. motionen 42. I denna hemställes om förslag till nästa års riksdag om högre frivilligt sjukpenningtillägg inom den frivilliga sjukpenningförsäkringen hos allmän försäkringskassa. Det hemställes därjämte att nu frivilligt försäkrad äger övergå till det nya högre sjukpenningtillägget. Den frivilliga sjukpenningförsäkringen står öppen dels för försäkrad, som tillhör den s.k. hemmamakeförsäkringen eller som skulle ha tillhört denna om hans årliga arbetsinkomst understigit 1 800 kronor, dels för vissa studerande. Enligt lagen om allmän försäkring kan den frivilliga sjukpenningen få uppgå till högst 9 kronor och tillsammans med grundsjukpenningen till 15 kronor per dag. Dessa belopp gäller fr.o.m. den 1 januari 1967 sedan riksdagen 1966 fattat beslut om en höjning av den högsta beloppsgränsen med 2 kronor. Den var tidigare alltså 13 kronor. Antalet frivilligt försäkrade uppgick den 1 januari 1970 till ca 195 000, och av dem var drygt 40 procent försäkrade för det högsta sjukpenningtillägget. Samtidigt omfattade den frivilliga studerandeförsäkringen ca 47 000 personer, av vilka 60 procent hade den högsta sjukpenningen. Motionärerna framhåller att det sedan 1967 har inträffat väsentliga kostnadsfördyringar. Det framstår därför som väl motiverat och klart att här har skett en betydande urholkning av det skydd som försäkringen avser att ge. Det bör därför ske en uppräkning av det högsta sjukpenningbeloppet inom den frivilliga sjukpenningförsäkringen. Liksom fallet har varit när det tidigare har motionerats i den här frågan — senast vid fjolårets riksdag — har utskottet i år avstyrkt motionen, Man hänvisar nu till att frågan om en höjning av sjukpenningbeloppet måste prövas i samband med utredningen om sjukpenningens inordnande i beskattningssystemet. Ett sådant inordnande medför givetvis en uppräkning med hänsyn till beskattningen, men det är uppenbart — som motionärerna framhåller — att det därutöver behövs en uppjustering för att återställa realvärdet jämfört med 1967. Det kan här pekas på de indexhöjningar som gjorts i andra försäkringssammanhang och de förändringar som basbeloppet har undergått under de gångna fyra åren. Vi kan också, när det gäller utnyttjandet av försäkringen, peka på att kostnaderna för hemhjälp vid bl.a. sjukdom har blivit väsentligt högre än de var 1967. I reservationen 1 till utskottets betänkande framhåller vi reservanter att det är ”angeläget att det nuvarande maximibeloppet höjs”. Vi säger vidare: ”Denna åtgärd bör lämpligen övervägas i samband med sjukpenningutredningens pågående arbete rörande frågan om sjukpenningens inordnande i beskattningssystemet.

Herr talman! Jag ber med dessa få ord att få yrka bifall till reservationen 1 vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 2.

Herr talman! Låt mig först få vända mig till herr Jonsson i Mora. Han påpekade mycket riktigt att sjukpenningen inom den frivilliga försäkringen räknades upp med 2 kronor den 1 januari 1967. Men det är inte hela sanningen; samtidigt räknades alla sjukpenningklasser upp. Det gjordes en uppräkning inom ramen för oförändrad inkomst, och dessutom skedde en utvidgning av antalet sjukpenningklasser. Just när det gäller den frivilliga sjukpenningen brukar detta sjukpenningtillägg följa ändring av sjukpenningklasserna. Herr Jonsson talar här om att sjukpenningen är urholkad inom den frivilliga sjukpenningförsäkringen beroende på penningvärdeförsämring. Det hade kanske, med tanke på löntagarna som skall ha kompensation för förlorad arbetsinkomst i samband med sjukdom, varit mera konsekvent om man hade motionerat om en höjning av hela sjukpenningskalan.

I det sammanhanget vill jag bara hänvisa till utredningen. Det är ju sagt i utskottsbetänkandet att sjukpenningen kommer att räknas upp minst till en nivå som efter skatt ger samma kompensationsgrad som för närvarande. Beträffande motionen 707, som herr Adolfsson pläderade för, har jag mycket svårt att förstå syftet. Det låter så bestickande att det är dyrt med hemhjälp.

Jag skall inte förlänga debatten. Motionen 707 bedömer utskottet som helt orealistisk. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 2.

Herr talman! Såvitt jag förstår har fru Håvik och jag samma uppfattning, nämligen att — som vi har konstaterat båda två — den frivilliga sjukpenningen inte har höjts något sedan 1967. Om man ser den i relation till de förändringar som har ägt rum på kostnadssidan, är det väl ovedersägligt att här har skett en urholkning. Det är riktigt att sjukpenningklasserna räknades upp. Men den obligatoriska sjukpenningförsäkringen är ju knuten till inkomsterna, och i och med att inkomsterna stiger kommer man automatiskt upp i en högre sjukpenningklass. Så är inte förhållandet när det gäller den här försäkringen, utan den är låst vid ett maximibelopp på 15 kronor, Det är ur den synpunkten vi har ansett att man kanske bör företa en justering i fråga om detta belopp.

Herr talman! Till herr Adolfsson vill jag säga att detta att förstå syftet med motionen är kanske inte så helt lätt. Herr Adolfsson hade väl ganska svårt att få sina egna partivänner att förstå syftet med motionen. Men det om detta. Vi har i dagens läge ungefär 195 000 som har utnyttjat möjligheten att teckna frivillig försäkring. Av dessa är det 83 000, eller drygt 40 procent, som har använt sig av möjligheten att teckna nuvarande högsta sjukpenningtillägg på 9 kronor om dagen. Jag undrar hur många som skulle använda sig av den nu föreslagna möjligheten med tanke på avgifterna som dels är graderade efter vid vilken ålder man tecknar försäkringen, dels är graderade efter vilken karenstid man väljer inom försäkringen. Hur många tror herr Adolfsson skulle vara intresserade av och ha möjligheter att ekonomisera en försäkring på 46 kronor om dagen utöver grundsjukpenningen, när man nu inte tillvaratar möjligheterna — kanske av ekonomiska skäl — att teckna det högsta sjukpenningtillägget som finns i dag, på 9 kronor? Jag skall inte ta till för starka ord, men jag tycker nog att det är litet övermaga att komma med denna motion och begära att den som har möjlighet att teckna en försäkring på 46 kronor om dagen samtidigt skall ha statsbidraget på 20 procent. Då kan nog medlen användas bättre och sättas in på områden där människorna kan ha mera nytta av en försäkring än de skulle få av just denna, som jag vill kalla en form av lyx försäkring. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Det finns möjligheter för de kategorier som herr Adolfsson ömmar så för genom denna motion. Möjligheterna finns i vilket försäkringsbolag som helst, och jag tycker nog det skulle vara hederligare att teckna försäkringen där och stå helt för kostnaderna utan att vilja tillgodogöra sig 20 procent i statsbidrag.

Herr talman! I en motion har jag tagit upp det problem som stora grupper av människor, som står utanför det allmänna försäkringsskyddet, har på grund av utformningen av nuvarande bestämmelser. Riksdagsledamöterna känner säkert genom tidigare behandling av liknande motioner väl till denna fråga. Jag skall därför inte uppta någon tid med att i detalj redovisa skälen för motionen. Det är helt enkelt så att de personer som inte längre uppfyller villkoren för tillhörighet till hemmamakeförsäkringen de avförs från sjukpenningförsäkringen. Det gäller änkor utan hemmavarande barn under 16 år, och det gäller t.ex. ensamstående som har barn över 16 år. Jag har i motionen sagt att jag anser det vara socialt otillfredsställande att det allmänna försäkringsskyddet upphör i sådana fall. Jag skulle inte tro att det finns några delade meningar om detta. Skälet till att inte felet blivit tillrättat är att ärendet ligger hos familjepolitiska kommittén för utredning. Kommittén erhöll detta uppdrag 1968. År 1969 behandlade vi liknande motioner i riksdagen, och då hänvisade utskottet till att det inte fanns anledning att ta något initiativ med anledning just av att ärendet var hänskjutet till familjepolitiska kommittén. Samma skäl anförs nu för att inte ta några initiativ med anledning av min motion. Nu säger utskottet att det har inhämtat uppgifter om att familjepolitiska kommittén kommer att lägga fram sitt slutbetänkande under senare delen av 1971. Tittar man i riksdagsberättelsen finner man dock att det där på s. 124 deklareras att familjepolitiska kommittén kommer att arbeta under hela 1971. Jag vill säga att det hör till sällsyntheterna att en utredning blir färdig snabbare än vad som anges i riksdagsberättelsen. Jag befarar att så blir sannolikt inte fallet när det gäller familjepolitiska kommittén heller, utan jag befarar att ärendet kommer att utredas ännu längre. Jag skall, herr talman, avstå från att ställa något yrkande. Men jag vill kraftigt stryka under att det nuvarande otillfredsställande förhållandet måste snarast rättas till.

Herr talman! Att detta är en synnerligen angelägen fråga, därom råder väl inga delade meningar. Herr Erikssons i Arvika farhågor att inte någonting skall hända på detta område är alldeles obefogade. Denna fråga är nu föremål för en grundlig utredning, och vi har ett gemensamt intresse av att lösa problemet så att denna kategori människor som, såsom herr Eriksson just skisserat från denna talarstol, står utanför försäkringsskyddet skall komma i åtnjutande av det. Inte löser vi frågan bättre om vi nu plötsligt skulle bryta ut den ur sitt sammanhang. Det tror jag inte heller är herr Erikssons mening. Det må vara att herr Eriksson är rädd att slutbetänkandet inte skall framläggas i slutet av år 1971. Men ändå, herr Eriksson, det påskyndar inte ärendet på något sätt att inte avvakta slutbetänkandet från familjepolitiska kommittén, som redan tidigare av utskottet har fått i uppdrag att se över dessa problem. Riksdagen begärde ju 1968 att man skulle ta upp denna fråga till seriös behandling. Det är en ganska stor omändring i systemet som krävs — även om det verkar bestickande enkelt att införa en sådan ändring — eftersom hela sjukpenningsystemet är byggt på principen om inkomstbortfall. Men jag skall inte fördjupa mig vidare i detta resonemang — det kanske blir litet tekniskt krångligt. Herr Eriksson hade icke något yrkande. Jag ber ändå att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande nr 3.
Herr talman! Jag är tacksam för fru Håviks deklaration att denna fråga kommer att lösas positivt, och jag inregistrerar det som en mycket god tillgång i denna debatt. Sedan vill jag säga att det inte är nyligen som kommittén fått detta uppdrag; kommittén fick det 1968. Här är det en stor grupp människor som står utanför det allmänna försäkringsskyddet, och då tycker jag att kommittén verkligen bör ta sig samman och komma med ett förslag i ärendet så snart som möjligt.

Herr talman! Med avslag under flera år på den motion som vi nu kommer att behandla, så skulle jag naturligtvis vid det här tillfället ha klätt mig i mörka färger. Jag har genomlidit motståndet och som ni ser har jag valt mera glada färger. Jag är trots allt optimist och kommer att kämpa vidare för anslag till Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare. Den motion som vi nu behandlar känner de flesta till — det är ju en gammal bekant, men därför är den inte mindre angelägen. Jag anser för min personliga del att den här motionen behandlar en mycket angelägen fråga, och det gäller i högsta grad ett rättvisekrav. Vi talar så mycket om orättvisorna i samhället, men i en del sammanhang tycks det vara svårt att inse vad som är rätt eller orätt. Vi har i vårt land två jägarförbund — Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare. Det första förbundet — det stora förbundet, som vi kallar det — får anslag från jaktvårdsfonden, och det lilla förbundet, om vi får kalla det så, får inget anslag. De här båda förbunden har en sak gemensamt, nämligen att arbeta för och bedriva en 93 god jaktoch viltvård i vårt land. Så långt är man överens, men i vissa andra frågor går uppfattningarna isär. Den stora tvistefrågan är framför allt införandet av obligatoriskt reglerad älgjakt. Svenska jägareförbundet vill genomföra denna jaktreform, medan Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare gått emot denna. Som alla känner till tillhör jag det senare förbundet, och vi menar att man kan reglera älgstammen genom andra metoder. Jag skall, herr talman, be att få återkomma kortfattat till det litet längre fram. Många ställer sig frågan: Varför har vi då två jägarförbund och varför är det nödvändigt? Vi vet att Svenska jägareförbundet bildades så tidigt som 1830, och det bestod från början av medlemmar som kom från storgodsägare och adel och som hävdade en för denna krets lämplig inriktning på jaktens område. Svenska jägareförbundet blev med andra ord en exklusiv förening med intressen som icke omfattades av den breda massan jägare. Det gjordes ideliga påtryckningar hos myndigheterna för att få till stånd en jaktlag, En sådan kom också med 1912 års jaktlag som fungerade en tid, om än icke tillfredsställande. Sedermera tillsattes en utredning, som skulle arbeta med att få fram en ny jaktlag, och då har vi närmat oss år 1938. Enligt uppgifter hade Svenska jägareförbundet då en hedersledamot vid namn Hermann Göring, och ett preussiskt förslag med i huvudsak feodalväldet såsom förebild bearbetades såsom modell för en ny jaktlag. När utredningen började presentera sitt förslag uppstod motsättningar bland jägarna i vårt land. Några jägare sammankallade samma år jägarna till ett stort möte i Stockholm och vid detta möte bildades Jägarnas riksförbund. Nu har detta förbund gått samman med Landsbygdens jägare till Jägarnas riksförbund —Landsbygdens jägare. Jägarnas riksförbund tog till sin uppgift att tillvarata de små markägarnas och de marklösa jägarnas intressen. Förbundet ansåg att det förslag som lades fram 1938 var orättvist, framför allt mot de marklösa jägarna och mot dem som hade små marker. Förslaget till 1938 års jaktlag kom — mycket på grund av den kritik som det utsattes för från dessa jägare — att mildras på olika punkter men inte tillräckligt. Man kan då onekligen ställa sig frågan: Hur skulle jaktlagen sett ut, om vi inte hade haft denna opposition från småfolkets jägare? Svenska jägareförbundets förslag till jaktlag som lades fram 1938 skulle med all säkerhet ha beskurit rätten för många, många jägare i vårt land att jaga. Jag vill påstå att det är det outtröttliga arbetet för att skapa rättvisa som har medfört en seger, framför allt för arbetarklassen. Därför kommer jag att försöka arbeta för en mera rättvis och demokratisk jakt i vårt land även i fortsättningen. Jag vill trots allt ta några minuter till i anspråk för att tala om vad vårt förbund arbetar för.

Vi motionärer hemställer att riksdagen uttalar sig för ett anslag till organisationen Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare. Vi har ansett att vi borde få åtminstone 250 000 kronor från jaktvårdsfonden. Vi vill understryka det faktum att jaktvårdsfondens medel är särskilda avgifter, inbetalda av landets jägare, för att användas till det allmänna jaktvårdsarbetet. Bifalles motionen innebär detta att de jägare som är organiserade i vårt förbund återfår av inbetalda jaktvårdsavgifter per aktiv medlem räknat ca 50 procent av vad Svenska jägareförbundet får för var och en av sina medlemmar. Således anser vi detta vara ett rent rättvisekrav. Längre kanske man inte kan sträcka sig. Att märka är att alla jägare är ålagda att betala samma jaktvårdsavgift. Jag kan också till sist nämna att ett anslag ur jaktvårdsfonden till Jägarnas riksförbund —Landsbygdens jägare av den storleksordning som vi motionärer föreslår ej kommer att inkräkta på det anslag som årligen utgår till Svenska jägareförbundets verksamhet. Det kommer heller inte att inkräkta på anslagen i statsverkspropositionen. Dessa pengar finns redan. Jaktvårdsfonden innehöll enligt uppgifter jag fått den 31 december 1969 3 miljarder 10 870 kronor i odisponerade medel. Därtill kommer att jaktvårdsavgifterna den 1 juli 1970 höjdes från 17 till 22 kronor. Härigenom tillfördes jaktvårdsfonden ytterligare 1,5 miljoner kronor årligen. Dessa pengar finns alltså, och då vore det väl rätt och riktigt att också utdela dem till ett jägarförbund som har samma syfte som Svenska jägareförbundet — nämligen jaktoch viltvård. Jag har redan talat om varför de båda förbundens åsikter går isär och behöver inte upprepa detta. Till sist, herr talman, skall jag be att få återkomma till jordbruksutskottets betänkande nr 4, där det sägs att ”ledningen av jaktvårdsarbetet i 95 landet enligt riksdagens beslut åren 1938 och 1951 anförtrotts åt Svenska jägareförbundet och dess lokalavdelningar”. Ja, när man bygger på så gamla beslut — år 1938 hade vi bara ett jägarförbund — är det väl på tiden att man inser det orättvisa i att endast ett förbund skall få del av jaktvårdsfondens medel. I utskottets betänkande står att det bl.a. skulle medföra ”administrativ oklarhet” att tilldela annan jaktorganisation bidrag. Jag efterlyser en förklaring. Vad betyder detta? Att överflytta ett anslag om 250 000 kronor från jaktvårdsfonden till Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare behöver väl inte vara så ansträngande, och det behöver inte heller medföra någon oklarhet. Vi kommer, i likhet med Svenska jägareförbundet, att redovisa vad vi använt pengarna till. Vidare tror jag att vad som sägs, också i slutet på betänkandet, är fullständigt felaktigt. Jag skall läsa högt.

Det är klart att det kan vara svårt att skilja på dessa uppgifter, men de har åtminstone inte uppgiften att fördela pengarna. Vi bedriver också kursverksamhet för våra jägare, men det kanske kan bli tillfälle för mig att återkomma till detta litet längre fram. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till jordbruksutskottets betänkande nr 4.
Herr talman! Jag är väl mera naturoch viltvårdsintresserad än jaktintresserad. Västmanlands län är ett av de s.k. försökslänen för reglerad älgjakt och vi har därmed fått till stånd en mycket livlig jägardebatt. Den som deltagit i några jaktmöten vet att det är många människor som är engagerade. Det finns naturligtvis även i vårt län delade meningar. En sak är jag övertygad om, nämligen att Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare har en stark ställning i länet. Nu gäller inte dagens debatt den reglerade älgjakten. Jag hoppas att 1967 års jaktmarksutredning skall komma med förslag så att den frågan kan föras ut ur diskussionen. Men den ökade fritiden och den ekonomiska och sociala utvecklingen har medfört att allt flera människor har råd att söka sin rekreation via fritidsliv, där jakt och fiske är ett av de viktigaste inslagen. Det ökade utbudet av antalet jägare ställer naturligtvis sina krav på viltoch naturvården. I dag gäller det en anslagsfråga. Anslaget skall som herr Wikner sade tas ur jaktvårdsfonden. Denna tillföres medel genom en särskild avgift som inbetalas av alla landets jägare, oavsett organisationstillhörighet. Fonden har också till uppgift att stödja det allmänna jaktvårdsarbetet. Nu finns det två jägarorganisationer — det har t.o.m. funnits tider då vi haft tre. Den stora organisationen har av gammal hävd erhållit stöd sedan många år, och några krav om att den inte skall få sina anslag har Nr 39 heller inte rests från något håll. Det är kanske därför till viss del förvånande att organisationen i fråga i ett särskilt brev till oss ledamöter har framhållit sin stora betydelse i sammanhanget. Motionen rör inte de här frågorna. Jag är övertygad om Svenska jägareförbundets stora insatser i frågor som berör jakt, viltvård och naturskydd m.m. Den motion som herr Wikner väckt med bl.a. mig som medmotionär gäller enbart att också den andra fungerande jaktorganisationen skall få ett anslag för det arbete den utför. Om någon med fog kunde hävda att den lilla organisationen och dess medlemmars insatser, dess kurser osv. inte betyder någonting i jaktvårdsarbetet i vårt land och inte uppfyller de krav man har rätt att ställa från anslagsbeviljande myndigheters sida, då skulle debatten vara betydligt klarare och renare, men så är ju inte fallet. I utskottets skrivning framhålles enbart att det skulle medföra ”administrativ oklarhet och vara ägnat att öka administrationskostnaderna för jaktvårdsarbetet” om även den mindre organisationen skulle få bidrag. Kanske utskottets talesman är vänlig att mera ingående motivera detta än med de fyra rader som finns i utskottsbetänkandet. Det är väsentligt för min del att få veta hur man bedömer organisationens kraft att sköta den uppgift den tagit som sin. Jag vill för min del påstå att Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare med sin mindre organisation och utan egentligt statsbidrag har utfört ett mycket gott och värdefullt arbete inom viltvården och naturvårdsarbetet. Skulle ett stöd från samhället försämra organisationens insatser? Det är en fråga som jag ställt mig. Jag har kommit fram till att ett sådant stöd tvärtom skulle betyda ,en förstärkning för viltvården och naturvården. Vilka administrativa oklarheter skulle det medföra? Den frågan har herr Wikner redan ställt. Jag har tidigare lyssnat till dessa jaktdebatter och varit medmotionär i dessa frågor. Många av oss har kanske inte sin ställning så väldigt klar. Vi tycker kanske efter dessa debatter, som varit riksdagens roliga heltimmar, att det vore rimligare med en enda jägarorganisation. Det vore utan tvekan det mest rationella. Men nu engageras många människor i det förebyggande viltvårdsarbetet tack vare att det finns två organisationer, och det är kanske viktigare. En sak står ändå klar för mig, och det är det oriktiga i att riksdagen via vissa ekonomiska styrningsmedel medverkar till någon form av styrning av organisationstillhörigheten. Jaktvårdsfonden tillförs medel av alla jägare — då borde medlen också utgå till de två olika organisationerna, naturligtvis efter beräkning av förmågan att utföra ålagda uppgifter. Jag tror personligen att det på sikt skulle vara bättre att medverka till att båda två fick samhällsstöd. På så sätt skulle också ett bättre samförstånd mellan de två organisationerna kunna uppstå, och de kanske till sist också skulle kunna enas. Sedan må den ena organisationen ha 175 000 medlemmar och den andra endast 14 000. Det kan inte vara medlemsantalet som varit avgörande för utskottet i detta fall. Jag är övertygad om att det skulle vara bäst för viltvården och naturvården med ett bidrag ur jaktvårdsfonden även till Jägarnas riksförbund —Landsbygdens jägare. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! För att inte förvilla utskottets majoritet är det bäst att påpeka att jag gjorde en felsägning. Jag menade inte 3 miljarder, utan 3 miljoner.